Herr talman! Eftersom jag är en av motionärerna vill jag anlägga några synpunkter på det här ärendet. Det är inte första gången jag gör det, men det kommer att bli den sista.

Vi motionärer har pekat på att det är nödvändigt att göra en sådan utredning för att få en grund att utgå ifrån när det gäller att försöka inplacera de hemarbetande kvinnorna i vårt pensionssystem och socialförsäkringssystemet i Övrigt. Vi kommer aldrig att kunna ge någon ekonomisk trygghet åt denna grupp av 700000 kvinnor, om vi inte får deras arbetssituation utredd i ekonomiskt avseende. Främst gäller detta, som fru Florén-Winther sade, barntillsynen och barnavården. Det gäller i hög grad att kunna väga det ekonomiska värdet av insatserna i det traditionella samhället mot utgifter som satsas på tjänster vilka utförs av utomstående. Vi har också pekat på att det i valet mellan hemarbete och yrkesarbete, som ju numera tränger på alltmer i de flesta familjer, gäller för den enskilde arbetstagaren att överväga de ekonomiska fördelarna och nackdelarna, och det är inte minst svårt för de lågavlönade. Vi framhåller vidare att nya arbetsuppgifter har ålagts de moderna husmödrarna. Med det självbetjäningssystem som alltmer breder ut sig får de bl.a. icke obetydliga utgifter för varudistributionen. Det förekommer numera knappast hemsändning av varor, utan det arbetet har mer och mer övertagits av konsumenterna. Och vi vet ju att de flesta konsumenterna i fråga om anskaffning till hushållet är just husmödrarna. Dessutom har vi påvisat vikten av en ekonomisk uppskattning av vad som lönar sig att göra hemma respektive låta utföra utanför hemmet liksom beträffande anskaffning av kapitalvaror, t.ex. frysbox och tvättmaskin. Vi har hederligt deklarerat att svårigheterna att värdera hemarbetet självfallet ligger i det förhållandet att det så starkt varierar både ekonomiskt och tidsmässigt från familj till familj. Emellertid har metoderna att mäta det ekonomiska värdet av den arbetsinsats som åtgår för barnavård, tvätt, inköp, klädsömnad etc. otvivelaktigt förbättrats. Jag har liksom de övriga motionärerna — och kanske flera av riksdagens ledamöter — fått en skrivelse från husmodersförbundet Hem och samhälle, som lär vara representativt för den grupp av kvinnor som det här gäller. Förbundet inte bara starkt understryker vår begäran utan tillställer oss också en uppräkning av de undersökningar som redan är vidtagna. Dessa är minsann inte få, men någon samordning eller överensstämmelse mellan dem finns inte. Jag skall nämna några stycken. Det är konsumentutredningens läges rapport från 1969 och låginkomstutredningens nyligen avgivna betänkande. Vidare är det undersökningen ”Lönar sig köpet?” som handlar om hur mycket tid som läggs ned på olika sysslor och om vad som lönar sig att göra hemma eller lägga ned pengar på att få gjort utanför hemmet.

Men vi vet ju alla hur svårt det är att få tag på t.ex. hantverkare som kan hjälpa till med reparationer e.d. Vi har även statens offentliga utredning från år 1965 om hemarbete och servicekontakter, som redogör för tidsåtgången för vissa sysslor i olika familjetyper. Det finns vidare en intressant undersökning från Malmö som analyserar inkomstförhållandena hos hushållen i Malmö och som speciellt har fäst uppmärksamheten på de förvärvsarbetande gifta kvinnorna och deras betydelse för hushållens inkomstutveckling. Man har där även gjort jämförelser mellan kostnaderna för en husmor förr och nu. Jag vill även nämna statistiska centralbyråns hushållsbudgetundersökningar, som inte är färdiga men som omfattar 4 000 hushåll. När det gäller samhällsekonomin har man räknat upp 16 olika utredningar och undersökningar, som just berör detta område. Men något slags översikt, samordning eller komplettering av alla dessa undersökningar frågar man förgäves efter. Det är just detta önskemål som vi lagt fram i vår motion. Utskottet har varit ganska likgiltigt och kallsinnigt inför såväl denna motion som inför de övriga motionerna. Jag är övertygad om att den dag kommer då vi av samhällsekonomiska skäl är tvungna att göra en sådan samordning. Jag har inget yrkande om min mo tion, herr talman, men jag kommer att rösta för den motion som fru Florén-Winther nyss talade för.

Herr talman! Jag hade inte väntat att denna diskussion skulle utmynna i ett yrkande om ett bifall till motionerna, med hänsyn till att det är ett enigt utskott som har uttalat sig i dessa frågor. I det utskottet har samtliga partier deltagit. Jag vill säga till fru Florén-Winther och fru Hamrin-Thorell att de frågor, som är upptagna i dessa motioner, delvis är under behandling, vilket ni själva konstaterat. Det gäller självfallet de delar som kan inordnas i den nuvarande =<arbetslöshetslagstiftningen och den övriga sociallagstiftningen, där man nu håller på med utredningar. Det stora problemet är givetvis hur man skall värdera arbetet i hemmen. Det är en mycket svår fråga, men utskottet har inte visat brist på intresse i detta avseende.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

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag anser att de vid upphandling av beklädnadsartiklar för försvaret tillämpade principerna är tillfredsställande ur beredskapssynpunkt. Herr Karl Pettersson har frågat handelsministern om denne anser att det är rimligt att försvarets materielverk placerar stora textilorder i lågprisländer medan svensk textilindustri måste läggas ned. Med hänsyn till frågornas nära anknytning till varandra har det ansetts lämpligt att jag lämnar ett gemensamt svar. Reglerna för den statliga upphandlingen är fastlagda i upphandlingskungörelsen. Enligt denna skall myndigheterna vid varje upphandling välja den leverantör och produkt som prisoch kvalitetsmässigt är förmånligast. den offentliga sektorns upphandling av textiloch konfektionsvaror, där försvarets andel är stor. Utredningen har utgjort underlag för proposition nr 41 i år om stimulansåtgärder för bl.a. textiloch konfektionsindustrin, som antagits av vårriksdagen. Riksdagens beslut innebär inget avsteg från tidigare principer för den offentliga upphandlingen. I propositionen angavs särskilt att såväl handelspolitiska överväganden som allmänna konkurrenshänsyn talar för att grundprinciperna borde bibehållas. Försörjningsberedskapen har «visst samband med den statliga upphandlingen. Det är dock angeläget att åstadkomma denna beredskap till lägsta möjliga kostnad för samhället. Om den skall tillgodoses genom statliga åtgärder för att upprätthålla produktionen eller genom lagring kan inte generellt avgöras utan måste prövas från fall till fall. I den nyssnämnda propositionen föreslogs därför inte några åtgärder som dikteras av enbart beredskapshänsyn. Beredskapsfrågorna inom «känsliga områden ägnas dock ständig uppmärksamhet, och regeringen har i vissa fall ingripit med bl.a. stödbeställningar. Riksdagens beslut innebär att åtgärder vidtas för att underlätta den strukturomvandling som pågår inom textiloch konfektionsindustrin och att främjande av export av de berörda branschernas produkter och utbildning inom branscherna därvid prioriteras. Ytterligare åtgärder baserade på förslag i TEKO-utredningens nyss avlämnade slutbetänkande övervägs av regeringen. Med hänsyn till de speciella problemen inom TEKO-området har en särskild arbetsrutin vuxit fram. Denna innebär att försvarets materielverk vid varje upphandling, där anbudsgivare offererar utom landet tillverkade varor till lägre pris än vad motsvarande svenska varor betingar, infordrar ett särskilt yttrande från arbetsmarknadsstyrelsen i avsikt att få information om särskilda arbetsmarknadspolitiska förhållanden i form av t.ex. varsel om permitteringar föreligger. Materielverket underrättar därefter försvarsdepartementet om ärendet. Med bl.a. arbetsmarknadsstyrelsens yttrande som bakgrund övervägs där i gemensam beredning med övriga berörda departement om anledning och möjlighet finns till avsteg från upphandlingskungörelsen. Om sådant avsteg beslutar Kungl. Maj:t. Som upplysning kan jag slutligen nämna att av försvarets årliga inköp av TEKO-produkter för ca 80 miljoner kronor avser inte mer än 9—10 miljoner kronor köp från utlandet. Ca 90 procent av upphandlingen sker således inom landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på den fråga jag ställt till chefen för handelsdepartementet. Anledningen till frågan var offentiigörandet att en så stor beställning som skjortor för 3,5 miljoner kronor går till utlandet. Våra egna textilföretag har kämpat och kämpar allt fortfarande en hård kamp för att hålla driften i gång och undvika nedläggning och därmed friställning av anställda. Många sysselsatta inom TEKO-industrin har därför ställt sig frågande inför en beställning av detta slag. Ur beredskapssynpunkt måste vi ha kvar dessa industrier. Självförsörjningsgraden får inte sjunka till en sådan nivå att vi vid en avspärrning kan få stora svårigheter att klara vårt eget behov. Sådana farhågor finns för närvarande inom andra viktiga industrier, bl.a. skobranschen. Det är därför viktigt att beklädnadsindustrierna även i fortsättningen och i fredstid kan få order för att hålla produktionen uppe i avspärrningstider. De svenska industrierna bidrar genom olika former av skatter och avgifter, såväl för företagen som för de anställda, till kommunernas och statens inkomster.

Av svaret framgår att upphandlingskungörelsens bestämmelser inte alltid behöver följas. Detta har icke skett när det varit fråga om stödbeställningar. Vid dessa tillfällen har även konkurrensen emellan de svenska företagen skjutits åt sidan. Jag åsyftar i det fallet regeringens initiativ till beställningar av uniformer hos Junex konfektions AB. För att kunna inordna de militära beställningarna i ett mer långsiktigt program i företagens planering bör ett samarbete mellan staten och branschen genom dess branschorganisatio:- ner komma till stånd. Fördelar skulle kunna uppnås såväl för staten som för företagen. Detta skulle inte motverka möjligheterna till en effektiv inbördes konkurrens mellan de svenska företagen. En sådan konkurrens bör även finnas när det är fråga om stödbeställningar. Med hänsyn till de synpunkter, som framkommit i TEKO-utredningen, om behov av statliga beställningar vid de svenska TEKO-företagen, bör därför de av utredningen framförda synpunkterna, i kombination med de konsekvenser jag tidigare nämnt för det allmänna, väga tungt vid bedömningen av beställningar från statens sida. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret på min fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Försvarsministern hänvisar i sitt svar till upphandlingskungörelsen. Man skall vid varje tillfälle för upphandling välja den produkt som prisoch kvalitetsmässigt är förmånligast. Men står det inte i denna kungörelse också att det anbud skall antagas, vilket med beaktande av samtliga omständigheter är att anse såsom för staten förmånligast? Med det tillägget blir betydelsen en helt annan. Skall man se till samtliga omständigheter, kommer beredskapssynpunkterna och sysselsättningen in ävensom valutasituationen. Har vi i en avspärrningssituation möjlighet att klara försörjningen med kläder, om vår TEKO-industri krympes ännu mer — bl.a. till följd av att den går miste om statliga beställningar? Vilket värde har vårt försvar — hur välutbildade och tekniskt välutrustade de värnpliktiga än är — om klädförsörjningen inte kan tillgodoses? För att upprätthålla en meningsfull beredskap måste vi enligt min uppfattning vid en eventuell avspärrning kunna försörja landets befolkning med kläder, skor och livsmedel. Statsrådet nämner i sitt svar att med hänsyn till de speciella problemen innom TEKO-området har en särskild arbetsrutin vuxit fram. Det innebär att försvarets materielverk vid varje upphandling, där anbudsgivare offererar utom landet tillverkade varor till lägre pris än vad motsvarande svenska varor betingar, infordrar yttrande från arbetsmarknadsstyrelsen, som har att se till arbetsmarknadspolitiska skäl. Materielverket underställer sedan försvarsdepartementet ärendet. Med arbetsmarknadsstyrelsens yttrande som bakgrund övervägs där i gemenskap och i beredning med eventuellt övriga departement om det finns anledning och möjlighet till avsteg från upphandlingskungörelsen. Om sådant avsteg beslutar Kungl. Maj:t. Att den här påtalade upphandlingen kom till stånd efter en sådan handläggning av ärendet finner jag synnerligen märkligt. Anser man verkligen i försvarsdepartementet och övriga departement att vår beredskap tillgodoses i framtiden om t.o.m. statliga beställningar läggs ut på ett sådant sätt att vår egen TEKO-industri måste inskränka sin verksamhet ännu mer? Har man den uppfattningen inom de departement som haft gemensam beredning av detta ärende att man tillämpar affärsmässiga principer, om man sparar några hundra tusen kronor vid ett inköp men samtidigt bidrar till ökad arbetslöshet och därmed nödvändiggör ökad ekonomisk satsning på omskolning och understöd? Man spar på ett ställe och betalar ut på ett annat. Staten har ju tidigare gått in som delägare i textilföretag och då med den motiveringen att beredskapsskälen var avgörande och måste tillgodoses även om lönsamheten inte är den bästa. En liknande motivering hade varit önskvärd även vid denna upphandling. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag kan förstå att en sådan här stor utlandsbeställning väcker uppmärksamhet. Det vi nu diskuterar är en upphandling av ca 300 000 skjortor för försvaret. Det lägsta svenska anbudet kom från Malmö. Anbudsgivarens avsikt var att tillverka skjortorna på Formosa. Men då ingen licens för införsel kom därifrån, gick beställningen till den därnäst lägsta anbudsgivaren, som var ett företag i Stockholm med tillverkning i Egypten. Inköpssumman var cirka 3,2 miljoner kronor och lägsta svenska anbud var cirka 700 000 kronor högre. Det kom från anbudsgivare i Småland och Östergötland. Merkostnaderna motsvarar sålunda en prisökning med cirka 22 procent. När arbetsmarknadsstyrelsen behandlade detta ärende och då hade att ta ställning till i första hand situationen för företagen i Småland och öÖstergötland, kom arbetsmarknadsstyrelsen till den slutsatsen att inköp kunde ske utomlands. Med denna anvisning från arbetsmarknadsstyrelsen har «sedan ärendet behandlats i de tre departementen. Hade arbetsmarknadsstyrelsen ansett att situationen var sådan att stödåtgärder borde vidtas utgår jag ifrån — med erfarenhet från många tidigare sådan här ärenden — att arbetsmarknadsstyrelsen hade förordat en upphandling i dessa företag. Som jag påpekat kan avsteg göras från upphandlingskungörelsen. Så har skett vid många tillfällen — herr Pettersson pekade på ett och jag skulle kunna nämna åtskilliga andra. Men jag bör kanske också nämna att det förekommit fall då vi gjort avsteg från upphandlingskungörelsen, för att ge svenska företag chansen att få beställningen, trots att de inkommit med väsentligt högre anbud än utlandet, men där vi efter en tid fått meddelande från företagen i fråga att de önskade bli befriade från fullföljandet av leveransen. Situationen är alltså något komplicerad. Jag håller dock med herr Pettersson om att det är lämpligt med ett intimare samarbete mellan staten och TEKO-branschen. Det är också på väg. Regeringen hade så sent som förra veckan ett stort sammanträde med försörjningsmyndigheterna om situationen inom bl.a. TEKO-branschen. Vi är helt på det klara med att det finns väsentliga beredskapssynpunkter att ta hänsyn till både nu och i framtiden. Jag vågar försäkra att beredskapsfrågorna bevakas noga. Vi kan självfallet inte försätta oss i en sådan situation att vi i händelse av avspärrning saknar möjlighet inom landet att tillverka skor eller TEKO-produkter. Men jag vill fästa uppmärksamheten vid att riksdagen så sent som i våras slog fast i sitt beslut med anledning av proposition 41 att vi ändå bör försöka hålla fast vid de principer för upphandling som finns i upphandlingskungörelsen. Vi kan heller inte komma ifrån de handelspoltiska bindningar vi har i GATT-avtalet och EFTA-överenskommelsen. I det nu diskuterade upphandlingsfallet kanske detta inte spelade så stor roll, men priset hade en avgörande betydelse. Dessutom bedömde arbetsmarknadsstyrelsen saken så att de företag i Sverige som i första hand skulle ha kommit i fråga hade andra möjligheter att uppehålla sin verksamhet.

Herr talman! Jag är glad över det förtydligande som =<:försvarsministern här lämnade. Jag är särskilt glad över beskedet att beredskapssynpunkter kommer att läggas och beaktas för framtiden och att AMS:s yttranden kommer att tillmätas stor betydelse. Om AMS vill stödja en industri och anser det vara riktigt kommer man altså att se till att industrin i fråga får statliga beställningar som ett stöd. Textiloch konfektionsindustrin är faktiskt i dag i ett sådant läge att även mindre beställningar har stor betydelse och utgör insatser i rätt riktning. Jag blev litet bekymrad när jag såg att försvarets inköp utomlands uppgick till 7 procent 1966 68. Beställningarna i utlandet har sålunda ökat trots att textilindustrin i vårt land befinner sig i ett mycket svårt läge. I år har arbetslösheten dessutom ökat alldeles speciellt, och vi måste väl också betänka vår valutasituation.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för beskedet att vi är överens om att det behövs ett vidgat samarbete mellan försvaret och de organisationer som företräder textiloch konfektionsföretagen. Jag noterade också försvarsministerns konstaterande att det finns anledning till oro, och jag vill än en gång understryka att den oron är be rättigad både bland företagarna och bland de anställda inom de här områdena. Som jag tidigare sade, bör man ta hänsyn till konsekvenserna i form av det allmännas sammanlagda kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de skatteintäkter som såväl företag som enskilda kan ge.

Jag tackar än en gång för svaret.

Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen görs en fortlöpande m.m. bedömning av sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av näringslivet. En mera omfattande revision av de i planeringen använda prognoserna beräknas ske 1972/73. Om emellertid sådana ändringar i t.ex. skogsbrukets arbetskraftsbehov uppstår att detta redan nu bör påverka utformningen av den regionala politiken skall länstyrelserna/planeringsråden påtala detta. Arbetskraftsbehovet i skogen har under 1960-talet minskat starkt beroende på den snabba mekaniseringen. Samtidigt har helårssysselsättning blivit allt vanligare, vilket medverkat till att ytterligare minska antalet personer i skogsbruket. Sannolikt är denna långsiktiga utveckling ännu inte avslutad. På kortare sikt kan emellertid konjunkturutvecklingen medföra temporära behov av att öka antalet sysselsatta i skogen. Den främsta förutsättningen för att skogsbruket skall kunna säkra sitt framtida behov av arbetskraft är att det kan erbjuda goda och tryggade sysselsättningsförhållanden. Endast på det sättet är det möjligt att få ungdomen positivt inställd till utbildning och anställning inom skogsbruket. Det är också viktigt att en så god samhällelig service som möjligt kan tillhandahållas i glesbygderna. Möjligheterna i detta avseende är i hög grad beroende på befolkningsunderlaget, vilket i sin tur är avhängigt av sysselsättningsmöjligheterna över huvud taget i regionen. Däremot torde det från servicesynpunkt vara av underordnad betydelse om skogsarbetaren har ett deltidsjordbruk vid sidan om skogsbruket eller ej.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

| Skogsarbetare saknas nu i Värmland, Dalarna och hela Norrland. Bristen uppskattades i oktober månad till ett tusental man, Förutom i Norrland söker man nu folk även i Finland. Men tillräckligt många skogsarbetare lär inte gå att få. Trots att 6—7 tusen personer går utan arbete i Norrland är möjligheterna små att skaffa fram det antal skogsarbetare som erfordras. Behovet av arbetskraft inom skogsbruket fortsätter att öka i samtliga skogslän. Men många av de människor som utgjorde skogsarbetarstammen har omskolats till andra arbetsuppgifter och förflyttats — ofta tvingade därtill mot sin önskan — på grund av friställning till följd av den snabba mekaniseringen inom skogsbruket. Jag har flera gånger från denna talarstol ifrågasatt om inte mekaniseringen har skett i alltför snabb takt. Den har även ägt rum samtidigt med de snabba förändringarna inom jordbruket. Man borde ha varit försiktigare med avvecklingstakten när det gäller skogsarbetare. Planeringen från de stora skogsföretagen, såväl statliga som enskilda, men även från myndigheterna har inte varit tillräckligt god. Först förflyttas folk från skogsbygderna — framför allt de yngre och arbetsföra åldrarna. Därefter skall folk från andra länder flyttas till skogsbygderna för att där fylla arbetsuppgifter, som de bortflyttade önskat utföra för att kunna få bo kvar i sin hembygd. Det kan inte ses som en god eller ekonomisk planering att flytta folk på sådant sätt för att fylla varandras arbetsuppgifter. De ofta uttalade dystra prognoserna om framtidsutsikterna för skogsnäringen och de lika ofta uttalade bedömningarna av det starkt minskade behovet av arbetskraft i skogen har skapat ett dåligt underlag för nyrekrytering av arbetskraft. Vi kan bl.a. se detta i den låga andelen av elevkullarna från skogsbruksskolor och skogliga yrkeskurser som fortsätter vidare med arbete i skogen. Man har mekaniserat för att sänka omkostnaderna genom bortrationalisering av arbetskraft. Nu synes man tvingas till än mer avancerad mekanisering därför att arbetskraft saknas. Att mekanisera bort ytterligare en årsarbetare i dagens mekaniserade skogsbruk kostar enligt uppgift 80 000 kronor mot 20 000 kronor för några år sedan. Den starkt stegrade kostnaden visar hur dyrbar mekaniseringen blir när den passerat en viss gräns. De prognoser som under en tidsperiod tillbaka har framkommit har som den väsentligaste målsättningen haft en kraftig minskning av antalet dagsverken per skogskubikmeter i förhoppningen att därmed sänka avverkningskostnaderna. En sådan sänkning har även skett, men med stigande mekaniseringskostnad nås en punkt då motsatta förhållandet kan komma att inträffa. Det är angeläget att tillse att inte bristen på skogsarbetare tvingar fram en mekaniseringsgrad som i sig själv blir mer kostbar än om man har en större andel skogsarbetare. Jag vill också något beröra en annan sida av denna fråga. Det högmekaniserade skogsbruket förutsätter en stigande grad av slutavverkningar. I skogshögskolans avverkningsberäkningar, varpå vi grundar våra uttagsmöjligheter, förutsättes att 32 procent av uttagen skall ske i form av gallringar och 68 procent i form av slutavverkningar. En undersökning som utförts beträffande området Sundsvall och norrut visar att exempelvis domänverket och SCA redan minskat gallringsgraden till 10 å 15 procent. Privatskogsbruket tar ut ungefär den förutsatta gallringsandelen, 30 å 35 procent, men medeltalet ligger på omkring 20 procent. Bortfallet av gallringsvirke kan inte kompenseras genom slutavverkningar i än högre grad utan att skogens produktionsförmåga sänkes. Den låga gallringsandelen betyder under ganska lång tid framåt ett årligt virkesbortfall för den norrländska skogsproduktionen av 100 miljoner kubikfot eller drygt 3 miljoner skogskubikmeter. Detta motsvarar en massaproduktion av mellan 500 000 och 600 000 ton. Enligt min uppfattning är denna stora fråga inte enbart en skogsindustriellt ekonomisk sådan utan även en väsentlig samhällsfråga. I stora delar av skogslänens inland är deltidsjordbruk kombinerat med skogsarbete den huvudsakliga basnäringen. Man kan därför säga att många av dessa bygder står och faller med de arbetstillfällen som skogsbruket kan ge, då inkomstmöjligheter utöver jordbruket är nödvändiga för försörjningen. Eftersom skogsbruket även är i behov av deltidsanställda och dessutom behöver den rekryteringsbas som deltidsjordbruket utgör, borde det vara såväl ett samhällsintresse som ett skogsindustriellt intresse att skapa möjligheter för dessa bygder att behålla en för bygdens fortbestånd nödvändig befolkning. Jag tackar ånyo inrikesministern för svaret.
Herr talman! Jag skall inte här närmare gå in på frågan om i vilken utsträckning som gallringarna utförs av skogsbolag, domänverket eller genom bondeskogsbrukets försorg och vilken återverkan de kan få på våra virkestillgångar över huvud taget. Därvidlag kan vissa skillnader föreligga, men jag anser mig inte ha anledning att ta upp den frågan i den här diskussionen. Här gäller frågan närmast hur vi skall trygga tillgången på arbetskraft. I den frågan har jag kanske en annan uppfattning än den som herr Nils Nilsson nyss gjorde sig till talesman för. Jag tror inte att man kan konstatera att det egentligen i dag råder brist på skogsarbetare, så utpräglad att den ger anledning till särskilda åtgärder. Herr Nilsson pekade på vissa skillnader mellan olika företagarkategorier. Det är uppenbart att möjligheterna att få arbetskraft har tett sig olika.

Det säger sig självt att under sådana förhållanden förutsättningarna att få arbetskraft kan vara mindre. Om jag håller mig till den aktuella diskussionen, har vi kanske något litet för mycket sett på äldre siffror. De siffror som lades fram i november visar att antalet lediga platser i skogen i år var 1200 mot 2 900 i fjol. Antalet arbetslösa skogsarbetare i skogsarbetarnas kassa var 1510 i år mot 1610 i fjol. Det var alltså 100 färre arbetslösa, vilket dock inte är en särskilt stor skillnad. De siffror vi fick i november tyder på att arbetskraftsförsörjningen nu inte kan sägas vara särskilt besvärlig. Med hänsyn till vad jag tidigare sagt tror jag inte att det finns anledning att på längre sikt förutsätta att det är en speciell fördel att kombinera skogsarbete med deltidsjordbruk — vilket var det centrala i frågan. Utvecklingen har nämligen gått därhän att man gärna vill ha skogsarbetarna helårsanställda. Inte minst mekaniseringsprocessen har bidragit därtill. Skogsägarna har dyrbara maskiner, som de vill utnyttja effektivt. Jag vet att herr Nilsson känner till dessa förhållanden bättre än jag.

Herr talman! Vi har väl som sagt något olika uppfattningar just på dessa punkter. När jag ser på dessa frågor lägger jag mycket stor vikt vid mekaniseringsgraden.

Mekaniseringen bör väl då ses även i det samhällsekonomiska sammanhanget. Det är ganska väsentligt för stora delar av skogslänen att folket ges möjlighet till arbete. Enär deltidsiordbruken är en mycket väsentlig del av den basnäring som finns inom dessa områden och deltidsjordbruken måste ha ett tillskott av arbetskraft, har jag sett detta som en samhällsfråga av ganska stor betydelse. Man kan inte bara studera mekaniseringen ur den synvinkeln att man frågar: Hur mycket kan vi pressa ned avverkningskostnaderna? Jag är rädd för att mekaniseringen får en för hög kostnadsnivå, speciellt med hänsyn till föreliggande behov. När maskiner eller maskinkomplement kostar bortåt en miljon kronor, som det ofta rör sig om, är investeringarna så stora att räntekostnader och amorteringar blir ekonomiskt mycket kännbara. Man riskerar då att försättas i den situationen att man måste utnyttja dessa maskiner i skiftgång. Skogsarbetarna kanske måste transporteras långa sträckor från bostadsorten till avlägsna arbetsplatser, kanske med flyg eller bo i förläggning. Då får vi en kostnadsnivå som vi kanske inte kan bedöma i dag. Jag önskar att dessa samhällsekonomiska synpunkter skall vägas in i detta sammanhang.

Herr talman! Dessa frågor som herr Nils Nilsson tar upp är naturligtvis värda beaktande och diskussion. Skogspolitiska utredningen, som arbetar med riktlinjerna för det framtida skogsbruket, kan också ha anledning att ta upp sådana frågor som gallringens betydelse. Men då kommer man även in på många andra frågor som har betydelse — rationell skogsvård över huvud taget, rätt uttag av tillgångarna i skogen etc. Frågan är om det inte i dag på många håll blir ännu större förluster genom att skogen står som en tillgång som vederbörande inte vill ta ut någonting av. Man kan ha betydande svårigheter att övertyga ägaren om att han skall inordna sig i ett skogspolitiskt riktigt mönster och leverera råvaran. Han tycker i många fall att det är bättre att ha denna säkra tillgång kvar. Tyvärr står den tillgången ibland och reduceras i värde, när skogen har blivit alltför överårig. Det är alltså många problem som kommer in i bilden när det gäller hur vi med rätt skogshantering kan få de bästa möjligheterna till sysselsättning ute i bygderna. Vi får inte bara ställa frågan hur mycket sysselsättning vi kan åstadkomma, ty då skulle vi ha valt att gå tillbaka till de tidigare använda helt orationella driftmetoderna. Då hade vi fått ut det mesta möjliga av arbetsinsats. Ständigt måste vi vara uppmärksamma på att vi skall få ett så gott ekonomiskt utbyte att denna form av arbete ter sig attraktiv för människor och i varje fall kan ge förhållanden som är likvärdiga dem de kan få i annan sysselsättning. Lyckas vi inte med detta, har vi inte stora förutsättningar, även om det finns många arbetstillfällen i och för sig, att få tillräckligt med arbetskraft. En självklar förutsättning är att det skall finnas möjligheter till en hygglig utkomst. Men dessa problem är som sagt säkerligen föremål för inträngande stu dier och diskussioner inom skogspolitiska kommittén, och så småningom får vi väl ett underlag för att kunna föra diskussionen vidare.
Herr talman! Det sista som statsrådet nu sade är vi i stort sett överens om. Vi kan naturligtvis inte ha ett skogsbruk som inte är ekonomiskt. Men jag menar att vi heller inte kan ha en mekaniseringsgrad som i sig själv inte är ekonomisk. Jag vill här dra en parallell, även om den inte stämmer helt. Från LO:s sida har man sagt att man kan tänka sig en övergång till månadslön inom industrin, även om vi skulle få sänkt produktivitetsgrad. Jag förstår mycket väl den synpunkten. Det är också många andra förhållanden som spelar in i samhällslivet — människornas trivsel och deras möjligheter att känna att de har ett meningsfullt arbete. Jag ser den fråga som vi nu behandlar som en samhällsfråga av ganska stora mått. Jag är glad över att statsrådet här säger att vi är överens om att frågan är stor och betydelsefull och bör bli föremål för uppmärksamhet.

Vi har de senare åren fått uppleva att man ena året anser sig ha för många skogsarbetare och avskedar ett stort antal, medan man bara ett eller två år senare har skriande brist. En yrkeskår får inte på detta sätt användas som konjunkturregulator av vare sig skogsbolag eller bondeskogsbruk. Särskilt bondeskogsbruket har ju passat på att avskeda ett stort antal av sina skogsarbetare när priserna varit låga. Det pågår nu en omfattande och kostnadskrävande = rationalisering inom svenskt skogsbruk i form av mekanisering, vilket också skogsarbetarna accepterat. Då borde man också vara aktsam om skogsarbetarkåren och betrakta även skogsarbetaren som en investering och se till att man behåller den. Det har också visat sig att man med framgång kunnat omskola äldre arbetare till maskinskötare som bra kunnat fullgöra sina uppgifter.

Herr talman! Proposition nr 178 gäller en omläggning av den särskilda varuskatten på chokladvaror och socker konfektyrer från värdetill viktbeskattning. Förslaget har tillstyrkts av bevillningsutskottet. Tillstyrkandet är enhälligt, men på inte mindre än fyra punkter har representanter för oppositionspartierna anmält blanka reservationer. Det betyder att belåtenheten med förslaget inte är odelad. Skatten på chokladvaror är så anordnad att den utgår både på halvfabrikat och på färdiga produkter, dock inte på alla. Vissa slags kex som innehåller choklad är undantagna, eftersom de i tulltaxan är klassificerade som bakverk och inte som chokladvaror. Kex av detta slag som framställs här i landet är emellertid belastade med skatt genom att skatteplikt föreligger för den chokladmassa som används vid tillverkningen. Sådana kex kunde tidigare importeras utan att belastas med skatt. Detta missgynnade de svenska tillverkarnas produkter. För att utjämna denna olikhet i beskattningen belades biscuits och wafers som innehåller choklad för ett par år sedan med en särskild införselavgift. Fortfarande har emellertid de svenska kextillverkarna ett handikapp i konkurrensen med utlandet. Vid export av sådana kex är det med nuvarande bestämmelser inte möjligt att restituera skatten på den chokladmassa som ingår. Om propositionen bifalles blir det en ändring härvidlag. Finansministern begär i propositionen bemyndigande för Kungl. Maj:t att utfärda föreskrifter om restitution av skatt på halvfabrikat vid export i dessa fall. Jag har vid olika tillfällen här i riksdagen tagit upp den diskriminering av svensk tillverkning som de ofullkomliga skattereglerna inneburit. När nu full jämställdhet skapas genom att fabrikanterna får tillbaka skatten för exporterade varor, borde jag naturligtvis känna mig helt tillfredsställd. Tyvärr har jag svårt att göra det. När vi sysslat med oms och moms i bevillningsutskottet har vi brukat säga att undantag från skatten har en be nägenhet att föda nya undantag. På det område som vi nu diskuterar har det märkliga hänt att en skatt har fött en ny skatt. Skatten på chokladvaror födde en liten skatt på småkakor. Jag säger en liten skatt, eftersom den avkastar så litet, bara cirka en halv miljon kronor om året, och eftersom den drabbar ett mycket begränsat varuområde, nämligen importerade biscuits och wafers som innehåller choklad och inte har mellanlägg av kräm eller dylikt. Skatten utgår med 2 kronor för varje kilo choklad som varan innehåller. Tänk er, ärade kammarledamöter, ett kex med ett tunt överdrag av choklad! För varje kilo av detta tunna överdrag på kexen i hela det importerade partiet skall importören betala en särskild införselavgift med 2 kronor. Det gäller alltså att bestämma vikten av det tunna chokladskalet. Naturligtvis måste tullverket i det fallet i största möjliga omfattning lita till de viktuppgifter som importören införskaffat från den utländske exportören. Det har sagts mig att tillförlitliga sådana uppgifter kan presteras i de flesta fall. Men när så inte är fallet måste vikten bestämmas genom att man skrapar av chokladöverdraget på ett tillräckligt stort antal kex, väger och multiplicerar. Det är omständligt, det tar tid och det kostar följaktligen pengar. Kostnaderna får staten stå för. Finansminister Sträng, som tyvärr inte är här, har i regel visat sig ha ett gott handlag och ett utpräglat sinne för praktiska lösningar, när det gällt den rent tekniska utformningen av olika skatter varmed han begåvat svenska folket. Men i fråga om denna importskatt på småkakor tycker jag inte att han har lyckats. Den är enligt min mening ingen bra skatt, tekniskt sett. Tyvärr är den emellertid behövlig, så som chokladskatten är utformad. Det är hos denna som felet ligger. Med en annorlunda konstruktion av chokladskatten, så att halvfabrikat undantogs från beskattningen, skulle man inte behöva en sådan på Jag har tillsammans med herr Österdahl motionerat om en sådan omläggning av chokladskatten men utan att möta någon förståelse i utskottet. Motionärerna är emellertid inte ensamma om sin åsikt. De befinner sig rent av i gott sällskap. En av de beskattningsmyndigheter som administrerar den särskilda varuskatten, nämligen generaltullstyrelsen, har gett uttryck för samma tankegångar i sitt remissyttrande. Samma stöd av denna sakkunniga instans har motionärerna fått för sitt yrkande om att matvaror som innehåller choklad skall undantas från beskattning. Chokladskatten har karaktär av lyxskatt, och mat bör i princip inte lyxbeskattas. Jag är angelägen framhålla att matvaror inte beskattas enligt nuvarande regler men kommer att bli beskattade enligt de regler som föreslås i propositionen. Utskottsmajoriteten säger sig inte dela motionärernas uppfattning att mat skall undantagas, därför att ”en gränsdragning inom livsmedelssektorn på dylik grund ter sig vansklig”. Jag förstår inte meningen med detta. Eftersom matvaror inte är beskattade enligt nuvarande regler och detta veterligt inte har medfört några gränsdragningssvårigheter frågar man sig vad det är som skulle göra en gränsdragning så vansklig i fortsättningen. Kanske är det här inte så mycket att bråka om, eftersom utskottet av andra skäl kommer fram till att matvaror nog i alla fall bör undantagas. Om matvaror blir skattepliktiga skulle följden enligt utskottet ”kunna bli ett administrativt merarbete som inte står i proportion till de förhållandevis obetydliga skatteinkomster som förslaget i denna del väntas medföra”. Bakom dessa försiktiga vändningar döljer sig en insikt om att antalet skattskyldiga kommer att om inte mångdubblas så dock öka väsentligt om matvaror blir skattepliktiga, därför att varenda restaurang som lagar till chokladsås eller chokladpudding i och med det kommer att bli skattskyldig. Utskottet säger sig förutsätta, att Kungl. Maj:t ser över frågan om ytterligare begränsningar av det skattepliktiga varuområdet, när de återstående delarna av punktskatteutredningens förslag skall behandlas. Man kan fråga sig om det är vettigt att nu genomföra en utvidgning av det skattepliktiga området till att omfatta matvaror samtidigt som man beställer ett förslag att ta bort dem därifrån redan efter en kort tid. är det vettigt att för denna korta tid dra på sig en väsentlig ökning av antalet skattskyldiga och ta allt det arbete som kommer att följa både för beskattningsmyndigheterna och för de skattskyldiga? Det enda rätta hade naturligtvis varit att med en gång rensa ut matvarorna från det skattepliktiga varuområdet och bevara status quo. Det är emellertid endast folkpartiets representanter i utskottet som haft denna mening. Med de svårigheter som mött att på detta tekniskt svårbemästrade område prestera en lagtext har vi nödgats nöja oss med en blank reservation. Mitt namn förekommer i samband med ytterligare en blank reservation. Den gäller om skatten skall beräknas på rena nettovikten eller om detaljhandelsemballaget skall inräknas i den skattepliktiga vikten. Propositionen föreslår den senare lösningen som också tillstyrkes av utskottet. Det finns emellertid starka skäl som talar för att i stället låta skatten utgå efter nettovikten. Ett skäl är att det skulle skapa större rättvisa mellan olika skattskyldiga. Det är inte alls ovanligt att chokladoch konfektyrvaror förpackas i sitt slutliga emballage först i butikerna. Eftersom skatten utgår i ett tidigare led blir emballaget därigenom obeskattat. Likaså importeras sådana varor ofta i bulk och förpackas inom landet. Också i sådana fall blir detaljhandelsemballaget obeskattat. Ett annat skäl för nettoviktsbeskattning är att man har sådan i Danmark, Finland och Norge. Nordiska rådet rekommenderade 1964 de nordiska regeringarna att undersöka möjligheterna för en harmonisering av reglerna för punktbeskattningen. Danmark och Norge har helt nyligen gått över till en ren viktskatt efter att tidigare ha haft värdeskatt eller kombinerad viktoch värdeskatt. Sverige går nu samma väg. Det borde här ha funnits möjligheter att i överensstämmelse med Nordiska rådets rekommendation försöka nå fram till enhetliga regler om vilken vikt skatten skall beräknas på. Några försök i den vägen synes emellertid inte ha gjorts. Det visar hur trångt utrymmet är för nordiskt samarbete när det kommer till kritan. Enligt vad som framkommit har kooperationen särskilt intresse av enhetliga beskattningsregler. Olika regler anses nämligen hindra en rationell produktionsfördelning mellan de kooperativa företagen i Norden. Nordiska rådets presidium har i skrivelse till svenska regeringen — dock efter det propositionen lades fram — anhållit att regeringen måtte beakta det nordiska intresset av att varans nettovikt lägges till grund för skatteberäkningen. Utskottet har som framgår av betänkandet ställt sig positivt till en nordisk samordning av = beskattningsreglerna men skjuter förverkligandet på framtiden med hänsyn till att en ren nettoviktsbeskattning skulle gynna chokladvarorna på sockerkonfektyrernas bekostnad. Detta skäl har varit avgörande för mig och mina partikamrater i utskottet, och vi har anslutit oss till utskottets förslag på denna punkt. Vi ser emellertid en nordisk skatteharmonisering som en angelägen sak och vill stryka under angelägenheten av att frågan om en övergång till nettoviktsbeskattning tages upp vid första lämpliga tillfälle. översyn av hela punktskatteområdet, men finansministern har endast tagit upp några detaljer som han ansett vara särskilt angelägna från skattetekniska synpunkter. Till övriga förslag säger han sig ha för avsikt att återkomma. Vad punktskatteutredningen redovisat i sitt betänkande beträffande försäljningsskatten och pälsvaruskatten har emellertid gjort att vi från folkpartihåll väckt en motion om omedelbar avveckling av dessa båda skatter. Reservation 4 utmynnar i samma yrkande. Försäljningsskatt utgår på knutna mattor och vissa guldsmedsvaror. Försäljningsskatten på guldsmedsvaror har länge utsatts för mycket stark kritik, som grundats på flera omständigheter. Jag skall här ta upp två av dem. Den ena är att en omfattande införsel till landet av obeskattade guldsmedsvaror genom resande på ett markant sätt har påverkat guldsmedsbranschens inhemska försäljning i negativ riktning. Den andra är att skatten belastar konstnärligt ädelsmide orimligt hårt. På sina utlandsresor köper svenska turister ofta guldsmedsvaror av olika slag, mest smycken. När de kommer tillbaka kan de så gott som undantagslöst införa dem utan att behöva betala tull och skatt. I regel sker detta helt legalt. Smycken anses som reseförnödenheter och för dem finns ingen värdegräns fastställd. För andra varor gäller en gräns av 275 kronor vid varje inresetillfälle. Det finns svenska företag som varit företagsamma nog att öppna butiker på utländska turistorter vilka besöks av många svenskar och i dessa butiker sälja guldsmedsvaror som är tillverkade i Sverige och till och med är försedda med svenska kontrollstämplar. På Mallorca finns det sådana butiker, på Kanarieöarna likaså. Där kan svenska turister köpa goda svenska varor utan att betala försäljningsskatt och moms. Skattevinsten motsvarar en rabatt av 39 procent på det pris som varorna skulle be tinga i Sverige. Efter den 1 januari, då momsen höjs, motsvarar den en rabatt på 47 procent. Att butiker av detta slag kan existera och gå med vinst tyder på att de har en omfattande försäljning. Eftersom de vänder sig till svenska turister har detta givetvis påverkat omsättningen i guldsmedsaffärerna här hemma. Under senare år har den skattepliktiga försäljningen av guldsmedsvaror gått ner år efter år och är nu, trots de prisstegringar som skett, mindre än i början av 1960-talet. Sedan år 1964 har kontrollstämplingen hos myntoch registreringsverket kvantitetsmässigt minskat med omkring 40 procent för såväl guldsom silvervaror. Guldsmedsbranschens förbrukning av finguld har under samma tid gått ned med i det närmaste 90 procent. Det går inte att förbjuda eller inskränka den skattefria införseln, eftersom rätten därtill är grundad på internationella konventioner. En sådan åtgärd skulle för övrigt leda till nästan olösliga kontrollproblem. Det har emellertid gjorts en del för att motverka införseln. Så till exempel är det inte tillåtet att sälja guldsmedsvaror skattefritt ombord på fartyg i internordisk trafik. Man har också lyckats få till stånd inskränkningar i den skattefria försäljningen ombord på flygplan. Men dessa åtgärder har begränsad effekt och de löser inte problemet. Efter att ha bearbetat detta har punktskatteutredningen också fått ge upp. Det går inte att finna någon skatteteknisk lösning, säger utredningen i sitt betänkande. Genom att försäljningsskatten är en värdeskatt drabbar den inte endast materialet utan också det arbete som nedlagts på en vara. Konstnärer och konsthantverkare som arbetar i ädel metall belastas därigenom med skatt på sina alster som inte drabbar konstutövare som arbetar i andra material. Beskattningen av det konstnärliga ädelsmidet behandlades av riksdagen 1967. Bevill ningsutskottet uttalade sig då för en jämkning av skatten på sådant ädelsmide, t.ex. genom en nedsättning av beskattningsvärdet. Punktskatteutredningen har övervägt olika möjligheter att lindra beskattningen av det konstnärliga ädelsmidet men inte funnit någon möjlighet till en godtagbar lösning. Sammanfattningsvis kan man konstatera att försäljningsskatten på guldsmedsvaror är förenad med väsentliga olägenheter, som det inte går att råda bot på. Det finns enligt reservanterna endast en sak att göra under sådana förhållanden: att avveckla skatten. Om guldsmedsskatten avskaffas, bör försäljningsskatten på äkta mattor följa med. Den avkastar inte mer än 7 miljoner kronor per år. Dessutom träffar den nästan uteslutande mattor som importeras från utvecklingsländer. Skatten går därför inte väl ihop med principen att vi skall underlätta införseln av varor från sådana länder. Pälsvaruskatten utgår som en styckeskatt på beredning av pälsskinn inom landet och som en värdeskatt på importerade pälsvaror. Trots att man har försökt utforma skatten så, att den skall belasta inhemska och importerade varor i stort sett lika, lyckas detta inte alltid. Ibland slår beskattningen till fördel för svensktillverkade varor, ibland slår den åt motsatt håll. En sådan utformning av beskattningen strider mot EFTA-konventionen, och EFTA:s råd har därför rekommenderat Sverige att ändra pälsvaruskatten så, att olikheten i beskattningen av importerade och inhemska varor undanröjs. Punktskatteutredningen har funnit att det inte är möjligt att utforma pälsvaruskatten på sådant sätt att den fyller EFTA-konventionens krav på likabehandling av importerade och inhemska varor samtidigt som den motsvarar kraven på enkelhet och säkerhet i tillämpningen. Trots att detta strängt taget 1egat utanför utredningens uppdrag har den ifrågasatt, om inte pälsvaruskatten under dessa förhållanden bör avvecklas. Eftersom det genom punktskatteutredningens undersökning och uttalanden måste anses vara klarlagt, att det inte är möjligt att utforma pälsvarubeskattningen så, att den motsvarar EFTA-konventionens krav, anser reservanterna, att Sverige som en självklar konsekvens av de förpliktelser vi påtagit oss genom EFTA-konventionen bör avveckla pälsvaruskatten utan onödigt dröjsmål. Utskottet har undvikit att ta upp den speciella EFTA-problematiken i fråga om pälsvaruskatten. även om utskottet inte vill tala klarspråk måste man dra den slutsatsen att utskottsmajoriteten — liksom tydligen finansministern — anser att detta med EFTA, det behöver man inte ta så hårt på.

Enligt utskottets mening bör dock såvitt möjligt ekonomiskt utrymme skapas för en avveckling. Vad anser egentligen utskottet? Med litet god vilja kan man få det till att utskottet vidhåller sin mening att försäljningsskatten och pälsvaruskatten bör avvecklas och att det bör skaffas ekonomiskt utrymme för detta. Men om regeringen skulle anse att skatterna bör vara kvar, så går det tydligen också bra enligt utskottets mening. Då bör emellertid de berörda branscherna få ett definitivt besked om det, när punktskatteutredningens förslag skall slutbehandlas. Men varför fortsätta att köra den gamla grammofonskivan om bristande ekonomiskt utrymme? Försäljningsskatten och pälsvaruskatten avkastar inte mer än sammanlagt 50—60 miljoner kronor per år och vi har tidigare i höst beslutat om nya skatter som beräknas ge 775 miljoner kronor för detta och 1 850 miljoner kronor för nästa budgetår. Dessa inkomster är väl inte redan intecknade? Nu säger någon att dessa skatter kommit till i åtstramningssyfte och att några skattelättnader inte kan komma i fråga i nuvarande konjunkturläge. Men så kan utskottet inte ha resonerat, ty då blir dess uttalande om att skapa ekonomiskt utrymme meningslöst. Nej, det går inte att förebära statsfinansiella skäl som hinder för att avskaffa dåliga och orättfärdiga skatter, som inte ger mer än 50—60 miljoner kronor per år. När det gäller pälsvaruskatten går det minst av allt att komma med ett sådant skäl. Ett skattebortfall på 11—12 miljoner får inte hindra vårt land att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser. Om så sker är det genant, herr talman, oerhört genant. Med det anförda ber jag få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag har liksom herr Tistad tillsammans med några andra utskottsledamöter till utskottets betänkande fogat ett par blanka reservationer, som jag gärna i korthet vill motivera. Jag vill emellertid först uttala min tillfredsställelse över den omläggning av varuskatten på choklad från värdeskatt till viktskatt som finansministern i propositionen har föreslagit. Den nuvarande skatten på choklad med inte mindre än 50 procent av varans beskattningsvärde har länge framstått som en oformlig och hård pålaga för chokladindustrin och utgjort ett besvärande handikapp för företagen i konkurrensen med utlandet. När skatten på sin tid tillkom, betraktades den som ett slags lyxskatt, och detta kunde kanske då synas motiverat, men i dag ser vi nog i allmänhet med något andra ögon på dessa ting — choklad betraktas väl knappast längre som någon lyx. Skatten har blivit särskilt orimlig efter införandet av momsen. Det blir nämligen en hög skatt på choklad — skatt på skatten — som konsumenterna får betala. Övergången till viktskatt har sina praktiska fördelar. Den innebär tillika en viss harmonisering av chokladskattesystemen i de nordiska länderna. Önskvärt hade varit att denna harmonisering kunnat fullföljas genom att skatten på samma sätt som i Danmark och Norge utformats som en nettoskatt och inte som en bruttoskatt, dvs. inklusive emballaget. Men riksdagen får väl besluta någonting sådant en annan gång. Jag ställer mig i denna del helhjärtat bakom herr Tistads önskemål. Den föreslagna viktskatten med en enhetlig skattesats på 2 kronor 20 öre per kg innebär otvivelaktigt en ökad belastning för de billigare konfektyrerna, karameller o. d. Ur denna synpunkt kunde det i och för sig ha varit motiverat med en differentiering av skattesatserna på sätt som föreslagits i vissa motioner, dvs. med en lägre skattesats för konfektyrerna och en något högre för choklad. Men av tekniska skäl har jag inte ansett mig kunna biträda yrkandet därom. Utskottet har ställt sig på samma linje. Det finns ju blandningar som innehåller både choklad och konfektyrer, och det skulle vålla komplikationer inte minst ur kontrollsynpunkt med ett sådant differentierat system. I vilket fall som helst fick vi i utskottet ingen vägledning för hur dessa problem skulle kunna lösas. Med tanke på de svårlösta gränsfallen föreslog jag i en motion att den enhetliga skattesatsen skulle sänkas från 2 kronor 20 öre till 2 kronor, något som litet grand skulle lätta på belastningen framför allt för de billigare konfektyrerna. Den skattesats på 2 kronor som jag i motionen föreslog synes över hu vud rimlig — den föreslogs bl.a. av generaltullstyrelsen. Mitt förslag i denna del var tänkt som en kompromiss men vann ingen resonans i utskottet, och jag reserverade mig därför inte till förmån för den av mig föreslagna skattesatsen. Jag skall i överensstämmelse med den ståndpunkt som jag sist intog i utskottet inte heller ställa något yrkande i denna del här i kammaren. Jag vill anföra ytterligare en synpunkt. Jag hyser vissa sympatier för herr Tistads funderingar, dels kring den tekniska konstruktionen av skatten på biscuits och wafers, dels beträffande undantagen för barnmat, chokladsås och vissa maträtter av choklad. Jag tog ett visst intryck av hans argumentering i dag. Den var betydligt utförligare nu än när han framförde den i utskottet. Men frågan är om det inte genom den praxis som kontrollstyrelsen har om minimigräns blir mindre farligt än herr Tistad föreställt sig. Jag har kanske anledning att beklaga att vi inte sysslat litet mer med dessa ting i utskottet. Men de togs inte upp, så det fanns ingen anledning att diskutera dem. Jag hyser över huvud taget sympatier för att alla slag av ”hemslöjd” på detta område undantas från beskattning. Jag tänker närmast på sådana saker som Grännapolkagrisar, hemkokta kolakarameller, marsipangrisar och dylikt som säljs i konditorier och butiker. Att dessa varor beskattas måste innebära skattekineseri av ganska stor omfattning. Jag vill gärna be finansministern att fundera litet närmare på denna sak. Jag är, som jag nyss sade, medveten om att kontrollstyrelsen har en viss minimigräns för vad som kan anses såsom yrkesmässig tillverkning på området, men det vore kanske inte ur vägen med ett formellt undantag för hemtillverkning. Beträffande avvecklingen av försäljningsskatten på guldsmedsvaror och äkta mattor samt pälsvaruskatten inskränker jag mig till att huvudsakligen instämma med herr Tistad. Vad staten får in i skatt på dessa varor står inte i rimlig proportion till de olägenheter som skatten vållar respektive branscher. Jag tänker då närmast på guldsmedsbranschen. Skatten driver över inköpen till utlandet och medför ett onödigt valutautflöde. Många damer reser ut nästan nakna, om jag får uttrycka mig på det viset, och kommer hem fullhängda med guldarmband och andra smycken. Det kan inte vara någon mening med det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 med herr Tistad som första namn.

Herr talman! Jag vill instämma i de synpunkter som framförts tidigare av reservanterna beträffande beskattningsvikten, nämligen att den borde vara nettovikten. Den föreslagna enhetliga skattesatsen innebär en kraftig höjning för sockerkonfektyrerna och en betydlig sänkning för choklad. En sådan utveckling kan innebära svårigheter för många mindre företag inom sockerkonfektyrbranschen. En differentierad beskattning, lägre för sockerkonfektyr och högre för choklad, hade kunnat bidra till att eliminera sådana konsekvenser. Svårigheter för dessa mindre konfektyrföretag kan innebära, att efterfrågan minskas i en sådan utsträckning att företagen måste lägga ned sin verksamhet, med friställning av arbetskraft som följd. En hel del av dessa företag är placerade i tidigare redan besvärliga områden från sysselsättningssynpunkt, varför en nedläggning ytterligare kan försvåra situationen i dessa sysselsättningssvaga områden. Herr talman! Jag har icke något särskilt yrkande på de två punkter som jag här berört. När det gäller den i reservation 4 påtalade avvecklingen av försäljnings skatten och pälsvaruskatten vill jag anföra några synpunkter. Bevillningsutskottet har vid tidigare tillfällen uttalat sig för att dessa punktskatter skall avvecklas. Med hänsyn till att de ger en begränsad inkomst för staten — budgetåret 1968/69 cirka 45 miljoner kronor — bör de nu kunna avskaffas. Särskilt anmärkningsvärt är förhållandet när det gäller guldsmedsvaror. Till följd av beskattningsreglerna köps guldsmedsvaror i mycket stor utsträckning i utlandet, något som berörts tidigare under debatten. T.o.m. svenska stämplade guldvaror köps utomlands, bl.a. i sydligare länder, men införs även från våra grannländer. I de trakter jag kommer ifrån kämpar de inhemska guldsmederna med en prisbilligare införsel från Norge. Ett borttagande av dessa punktskatter skulle bidra till en förbättrad lönsamhet och därmed väga upp skattebortfallet. Herr talman! Jag vill instämma i yrkandena om bifall till reservation 4.

Herr talman! Herr Tistad har tidigare utvecklat sina synpunkter på den särskilda varuskatten i de fall reservationer föreligger från hans sida. Eftersom mitt namn finns under samma reservationer och herr Tistad så väl och sakkunnigt redogjort för reservanternas syn på föreliggande frågor vill jag helt instämma i hans anförande. Det kan ju inte vara rimligt att matvaror i vilka choklad ingår skall beskattas särskilt, precis som om de skulle vara lyxvaror. För min del kan jag inte instämma i utskottets uttalande att hänsyn inte skall tas till om varan är att betrakta som livsmedel. Barnmat och mat över huvud taget borde inte lyxbeskattas. I utskottets betänkande kan man läsa ut att det ändå finns en viss förståelse för problemen. Samtidigt som beskattningsområdet utvidgas talar utskottet nämligen om att området borde begränsas. Detta gör ett unikt intryck, och herr Tistad har redan påtalat saken. När det gäller beskattningsvikten anser jag att man inte bör beskatta emballaget. Enligt min mening är det innehållet som skall beskattas. De övriga nordiska länderna har nettoviktbeskattning, och Nordiska rådet har uttalat en önskan om att Sverige skall följa dessa länders exempel. Det ligger dock något i utskottets uttalande att viktbeskaitningen skulle gynna chokladvarorna och missgynna sockerkonfektyrerna. Då de sistnämnda relativt sett kommer att drabbas hårdare än chokladen av viktbeskattningen kan det naturligtvis finnas ett visst skäl att, som utskottet anser, avvakta något med borttagandet av skatten på emballaget. Snarast möjligt bör dock nettoviktbeskattningen införas, om det visar sig liksom i Danmark att sockerkonfektyrerna ökar sin marknadsandel och att således viktbeskattningen inte verkar negativt för dessa varor, vilket vi nu befarar. Den egentliga anledningen till att jag begärt ordet är emellertid pälsvarubeskattningen. Här uttas en särskild skatt, som vi ibland kallar lyxskatt, på en mängd olika skinn som används till pälsar, som i och för sig inte kan kallas för lyx. Jag vill bara erinra om de relativt billiga och slitstarka pälsar som erhålles av gotländska utegångsfår. Sådana pälsar är en utomordentlig vardagsvara, som har mycket litet med lyx att göra. Finansministern har inte tagit upp pälsvarubeskattningen i propositionen trots att 1969 års punktskatteutrednings betänkande «kategoriskt dömt ut pälsvaruskatten såsom stridande mot EFTA-konventionens bestämmelser, då man inte kunnat konstruera ett rättvist beskattningssystem. Punktskatteutredningen säger att det är ganska allvarliga anmärkningar som riktas mot skatten. Tidigare utredningar har alla kommit fram till att en fullständig likställighet mellan inom landet beredda och importerade skinn inte kan åstadkommas så länge skilda system tilläm pas vid beskattningen inom landet och vid import. Man påpekar också att nuvarande beskattningssystem är oförmånligare för importerade dyrare skinn men att importen gynnas när det gäller billigare skinn, som sannolikt kommer att beredas utomlands till förfång för inhemska beredare. Denna orättvisa när det gäller de billigare inhemska skinnen är det angeläget att undanröja. Pälsdjursuppfödarna arbetar under ganska pressade ekonomiska förhållanden, och det är därför viktigt att göra det lättare för dem att få avsättning för sina produkter. Ett led i denna strävan tycker jag att slopandet av pälsvaruskatten skulle kunna vara. Vi vet också att en av de stora exportmarknaderna, nämligen USA, planerar restriktiva åtgärder mot importen av bl.a. pälsar och skinn. Omställningen inom jordbruket och större krav på avkastningen per arealenhet har gjort att stora områden av relativt magra marker inte längre kan nyttjas för jordbruksproduktion. Däremot har man i fårskötseln fått en utmärkt möjlighet att med små personella insatser utnyttja också sådana marker som annars snabbt skulle växa igen. Fårskötseln har här en stor uppgift att fylla, eftersom fåren håller landskapet öppet, samtidigt som man kan utnyttja den visserligen ringa men ändock värdefulla produktion som dessa marker bidrar till. På öland och Gotland, där det finns god tillgång på karga marker, har därför fårskötseln fått stor betydelse. Det är enligt min mening ett utslag av ovist nit att särskilt beskatta produkter som ger möjlighet att nyttja annars värdelösa marker, vilka gör det möjligt att utan särskilda samhälleliga kostnader bevara ett miljövänligt landskap och som samtidigt ger råvara till utmärkta vardagsvaror, speciellt lämpade för bruk under kalla och kulna vinterdagar. Jag säger detta också med tanke på att skatten ger relativt sett små inkomster. Vi bör därför omedelbart slopa denna beskattning. Därmed undanröjer vi också en anledning till an märkningar från EFTA:s råd mot att våra skattebestämmelser i detta avseende inte är utformade i överensstämmelse med EFTA-konventionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 dels i vad den avser försäljningsskatten, dels i vad den avser pälsvaruskatten.

Herr talman!

Beträffande de två blanka reservationer under vilka mitt namn återfinns — nr 2 och 3 — vill jag säga att det finns ett visst fog för den avvikande mening som reservanterna har velat ge till känna. I fråga om skattesatsen som sådan har från vårt håll väckts motioner, som väl skulle ha tjänat sitt syfte när det gäller en del av den ifrågavarande industrin men som eventuellt skulle ha stjälpt annan industri. Med den skrivning utskottet gjort har vi från centerpartiets sida inte funnit skäl föreligga att på annat sätt än medelst en blank reservation ge till känna en avvikande mening. Förhållandet är detsamma när det gäller — beskattningsvikten. «Utskottet framhåller, att när man har funnit skäl att fatta detta beslut måste man se hur det verkar, så att man skall kunna nå överensstämmelse med de regler som råder i de övriga nordiska länderna. Herr talman! Anledningen till att jag över huvud taget blandar mig i denna diskussion är att föregående talare varmhjärtat har talat för reservation 4, som gäller pälsvaror och guldsmedsvaror. Jag är principiellt av den uppfattningen — det har jag hävdat många gånger tidigare — att vi skall försöka komma fram till en sådan beskattning att en del — som t.ex. denna — så småningom skall försvinna. Jag vill även klart säga ifrån att om man lättar på en punktbeskattning måste man se till att pengarna kommer in på annat sätt. Här har talats om hur de enskilda människorna drabbas i detta sammanhang. Det rör sig här inte om enskilda människor utan om ett fåtal guldsmedsaffärer och pälsvaruaffärer, som måhända skulle komma i ett bättre läge, men inte de enskilda människorna. Jag reagerar också starkt emot talet om att människor reser till utlandet och köper olika varor. Möjligheterna att köpa har samband med den valuta som de enskilda människorna får föra ut och handla för. De flesta av oss har väl rest och vi köper souvenirer och andra saker. Jag tror inte att flertalet av dem som far till Spanien eller Italien spekulerar — inte de vanliga människorna. Om de ekonomiskt och skattemässigt ovanliga människorna gör detta får det stå för deras räkning. När det gäller punktskatter över huvud taget vill jag till dem som pläderar för reservation 4 klart säga ifrån att vi har avgifter och punktskatter på andra områden, där de små inkomsttagarna i vårt samhälle drabbas oerhört hårt. Även om en utredning talat för att den här aktuella punktskatten bör avskaffas finns alltså på andra områden, som rör de lägre inkomsttagarna, skatter som vi bör angripa för att skapa en skattemässig rättvisa. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag begärde ordet när herr Sundin påstod att frågan om guldsmedsskatten och pälsvaruskatten inte gäller enskilda människor, utan ett fåtal affärer inom dessa branscher. Herr Sundin! I dessa branscher finns en mängd mindre företag där enskilda människor — företagare och anställda — är verksamma. Också herr Sundin borde ha reda på att det bakom varje företag i vårt land finns enskilda människor. Många av dem har lärt ett yrke och ställt förhoppningar på sitt yrke, vilket det än må vara. De har hoppats att kunna leva på yrket och få möjligheter att konkurrera med företag inom branschen och med företag inom andra branscher på lika villkor. Det är visserligen fråga om en relativt liten grupp enskilda människor som inte betyder så mycket ur valsynpunkt och som man därför kanske inte tänker på när man säger sig vilja slå vakt om de mindre företagen.

Herr Sundin säger att man inte skall ta bort skatt på lyxkonsumtion. Vad är då lyxkonsumtion? Hur kan man påstå att äkta mattor och guldeller silversmide är mera lyxbetonat än många andra varuområden? Har t.ex. äkta mattor mera av lyxkaraktär än ostindiskt porslin? Kan man påstå att ett rejält svenskt silvereller guldsmycke är mera av lyxkonsumtion än ett importerat lyxsmycke från Paris, gjort av oädel metall och glasbitar. Det senare är fritt från punktskatt. Var drar man, i detta enorma varuutbud som vi har, gränsen mellan lyxkonsumtion och oumbärlig konsumtion? Det finns inga möjligheter att dra en sådan gräns. Därför skall man låta punktskatterna på äkta mattor och guldsmedsvaror försvinna. Bara för att silversmederna använder silver — ett material som lämpar sig utomordentligt för vissa konstnärliga arbeten — belastas deras konstnärliga utövning, deras idéverksamhet och deras arbete med 25 procents påslag. Använder de för samma arbete t.ex. koppar, som de försilvrar, slipper de detta påslag. är det rimligt? Punktskatteutredningen säger att man inte har funnit vägar för att avveckla skatten på ädelsmide. Om jag inte missminner mig har kontrollstyrelsen i sitt remissvar angivit vissa sådana vägar, och det hade varit lämpligt att utskottet här hade följt kontrollstyrelsens förslag. Det har talats om inköpen utomlands. Det finns företagare som flyttat till Mallorca och Kanarieöarna och där startat guldsmedsaffär, eftersom det lönar sig bättre för svenska företagare att sälja svenska guldoch silvervaror till svenskar där nere än i vårt eget land. Det är väl också fråga om lyxkonsumtion, eller hur? Strukturförändringen inom = guldsmedsbranschen pågår naturligtvis liksom inom alla branscher. Det förs en kamp mellan olika distributionsvägar och olika företagsstorlekar även inom den branschen, och det kan man inte göra mycket åt. Men branschen har också att brottas med konkurrensen från närliggande varuområden, som inte har en belastning av 25 procents skatt, och den konkurrensen är ödesdiger för många enskilda människor, både företagare och anställda. Jag är glad över att punktskatteutredningen har pekat på att branschen har stora svårigheter och att man inte kan finna andra vägar för ett bättre förhållande — t.ex. i fråga om konkurrensen med utlandsförsäljningar — än avvecklande av skatten. Jag är också glad över utskottets enligt min mening positiva skrivning, när utskottet framhåller att man såvitt möjligt bör skapa ekonomiskt utrymme för att ta bort denna punktskatt. I den mycket stora statsbudget vi har lär det inte vara förenat med större svårigheter att finna ekonomiskt utrymme för att ta bort en skatt som ger staten 43 eller 50 miljoner kronor. Jag vill emellertid tillstyrka reservationen därför att jag anser att skatten hade kunnat försvinna redan nu.

Herr talman! Först blev jag nästan rädd när herr Stefanson kom upp i talarstolen och med sitt anförande i anledning av reservation 4, som gäller pälsvaror, guld osv., på något sätt lät påskina att vi från centerpartiets sida inte skulle vara välvilligt inställda emot denna del av företagsamheten. Men det är inte den saken det här gäller, herr Stefanson. Detta är en fråga som gäller beskattning. Här har jag klart och tydligt deklarerat centerpartiets principiella uppfattning. Punktskatter av denna art — och kanske ännu mera punktskatter och avgifter av annan art — bör avskaffas. Såväl här som i tidigare utskottsutlåtanden när denna fråga varit uppe har också utskottet klart och tydligt sagt ifrån, att man i princip är emot punktskatter, men att man för närvarande inte kan avskaffa dem. Det är, herr talman, vad jag i sak vill anföra. När det gäller de många människorna i vårt samhälle och särskilt dem som har små inkomster står jag kvar vid min uppfattning att för dem är inte detta i någon större utsträckning en aktuell skattefråga. Det må stå för reservanternas egen räkning.
Herr talman! Jag tänkte till att börja med inte delta i denna debatt trots att jag talat om punktskatter i denna kammare i elva år. Men det var faktiskt herr Sundins ord om att det här inte gällde enskilda människor utan ett fåtal affärer inom guldsmedsbranschen, som fick mig att begära ordet. Jag ville tala om för herr Sundin, att bakom de mindre företagen, bakom de enskilda affärerna, finns de enskilda människorna. Jag har för min del nu lämnat guldsmedsbranschen och har ingen sådan rörelse kvar. Därför talar jag inte i egen sak. Men jag känner till de svårigheter som denna lilla minoritet av företagare har när det gäller skatten. De har, som jag sagt, lärt ett yrke och ställt förhoppningar på sitt yrke, men på grund av den helt orimliga konkurrenssituation som punktskatten medför måste allt fler och fler lämna yrket. Det var det jag ville ha sagt.
Herr talman! Det var en sak som herr Sundin sade i sitt första anförande som jag gärna skulle vilja bemöta. Herr Sundin gjorde gällande att jag skulle ha kritiserat turisterna för att de köpte guldsmedsvaror utomlands och att jag skulle anse att de gjort sig skyldiga till något slag av omoralisk handling. Det har jag givetvis inte gjort. De allra flesta turister åker inte utomlands för att köpa guldsmedsvaror på spekulation. De köper inom ramen för sina resurser när tillfälle bjuds. Det är helt legalt, och de handlar i sitt eget välförstådda intresse. Dessa inköp innebär emellertid sammanlagt en mycket svår belastning för den svenska guldsmedsbranschen. Genom att turister utomlands passar på att köpa presenter och sådant som de annars skulle köpt hemma i Sverige, blir det ett mycket stort bortfall i försäljningen. I och för sig förståeliga och legala handlingar, som i det enskilda fallet inte alls är anmärkningsvärda, har tillsammans en mycket beklaglig effekt för företagen i Sverige. Herr Sundin hyser den uppfattningen att det finns mera angelägna behov när det gäller att avveckla skatter. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Sundin beträffande pälsvaruskatten. Herr Sundin nämnde inte ett ord om EFTA-problemet när det gäller denna utan såg den uteslutande som en lyxskatt. Det väsentliga i denna fråga är dock att man i punktskatteutredningen kunnat konstatera att pälsvaruskatten strider mot våra förpliktelser enligt EFTA-konventionen. Man ifrågasätter därför i punktskatteutredningen om inte skatten omedelbart borde avskaffas. Jag skulle vilja
Herr talman! Svaret på den sista frågan skulle jag vilja överlåta till finansministern. Jag tycker att allting talar för att svaret på den frågan inte skall ges av mig utan från regeringens sida.

Till herr Stefanson vill jag säga att jag står fast vid min uppfattning att vi bör värna om guldsmederna, om dem som har pälsvaruaffärer osv. De skall ha sin chans att klara sig i detta samhälle såväl som andra näringsidkare. Men om vi ser på beskattningen som sådan är det min absolut bestämda uppfattning att det finns punktskatter och avgifter vilkas avskaffande är mycket angelägnare för flertalet än dessa, även om det gäller en betydelsefull minoritet i vårt samhälle.
Herr talman! Herr Sundin var av den uppfattningen att guldsmedskatten och pälsvaruskatten så småningom borde försvinna, men i dag vill han inte ta bort dem, eftersom det finns många andra punktskatter som drabbar låginkomsttagarna. Det är möjligt att det förhåller sig så, men kan det inte också vara bra för låginkomsttagare att ha en billig svensk päls, en päls av Gotlandsfår? Jag tycker att man skulle kunna medverka till att dessa skulle ha råd att köpa en sådan. Jag tror inte heller att herr Sundin räknar fåruppfödarna och fårskötarna till höginkomsttagarna, utan han brukar också räkna dem bland låginkomsttagarna. Därför borde även de få en liten favör.

Herr talman! Det förefaller vara ett läckert ämne att tala om sötsaker, eftersom sex ledamöter som inte vill debattera skatt längre uppträtt i denna debatt. Här förekommer det förslag, som innebär en omläggning av nu bestående skatter, och sedan har det fått ett guldstänk över sig genom motioner om allmänna försäljningsskatten och pälsvaruskatten. Det råder stor enighet om att man skall gå över från värdeskatt till viktskatt. Jag tänker inte fördjupa mig i tekniska detaljer, ty det har de kunniga ledamöter som talat här redan gjort. Låt mig bara påpeka att denna omläggning i varje fall inte kommer att gynna importen. Det är kanske en synpunkt som är lika viktig att framhålla som herr Tistads om att vi skall vara absolut korrekta när det gäller att uppfylla alla våra konventioner, inte minst EFTA-konventionen. Även jag anser att det i princip skall vara så. Men det är väl knappast möjligt att anklaga Sverige för att vara ett land som inte följer ingångna avtal. Man kan tvista om den här aktuella skatten strider mot EFTA reglerna. Jag anser inte att frågan har en sådan dimension att det finns anledning att ta upp en debatt om den här. Jag kan erkänna att det finns olika synpunkter att anföra beträffande avgränsningen på skatteområdet. Men låt teknikerna fortsätta att bearbeta dessa ting, så får vi kanske till stånd en lösning inom en nära framtid. Det anförs vidare att en enhetlig skattesats — dvs. icke differentierad — skulle skada konfektyrindustrin. Vi inom utskottet har emellertid från Danmark, där man lagt om skattesystemet inom denna bransch, fått veta att den inte alls upplevt någon nedgång utan tvärtom klarat sig bra. Nu kan någon invända att det där gäller för Dan mark. Ja, det är givet att man inte kan överflytta en undersökning från Danmark till Sverige och säga att exakt samma sak gäller här, men troligtvis blir effekten här densamma. Då skulle alltså de farhågor man hyser inte behöva förverkligas. Vad beträffar bruttooch nettoviktbeskattning har vi i utskottsbetänkandet framhållit att en nettobeskattning gynnar chokladindustrin, och det är nog obestridligt. Med bruttoviktbeskattningsmetoden kommer =<chokladindustrin att sträva efter att få ett lättare emballage, vilket i sin tur framöver skulle underlätta en övergång till nettoviktbeskattning. Det ligger naturligtvis någonting i att försöka få fram enhetliga regler för de nordiska länderna på detta område, det vill jag vitsorda. Jag tror att utskottsmajoritetens förslag i varje fall är ett steg på vägen mot en förändring inom denna hantering som kan leda till ett lättare emballage för chokladindustrin. Enligt min mening råder sålunda tämligen stor enighet om att vi skall behålla dessa skatter. När herr Österdahl sade att vi inte skall beskatta maten var han väl ute i ogjort väder. I betänkandet har vi skrivit att vi skall ge prioritet inom skattesystemet på ett sådant sätt att punktskatterna avskaffas. Hur har herr Österdahl tänkt sig att man skall få pengar till vad han föreslår? Skall vi höja de direkta skatterna? Knappast, säger herr Österdahl, vi får väl höja momsen. Ja, den är generell och drabbar även matvaror, så den argumenteringen tror jag inte alls håller. I utskottsbetänkandet framhålles vidare att punktbeskattningen inte är någon principfråga. Både från utredningar men framför allt inom bevillningsutskottet har det tidigare sagts ifrån att dessa punktskatter bör avskaffas. Det blir då en bedömningsfråga när vi är mäktiga och i stånd att avstå från dessa skatteinkomster. Man kan tycka att 50 miljoner kronor inte är någonting i en budget på 45 miljarder kronor. Det är klart att det går att föra ett sådant resonemang, men det skulle bli åtskilliga hundratal miljoner kronor mindre inkomster för staten om var och varannan skulle framföra önskemål om att slopa den eller den skatten och pålagan därför att den bara inbringar staten 50 eller 100 miljoner kronor i skatteintäkter. Vi hade trott att riksdagen skulle ta ad notam när det i bevillningsutskottets betänkande sägs: låt oss räkna med att det ges utrymme för att med det snaraste avskaffa dessa punktskatter. Därmed får vi naturligtvis ta konsekvenserna på andra skatteområden för att täcka det inkomstbehov som vi gemensamt har åstadkommit. Det finns, herr talman, åtskilliga tekniska aspekter som jag kunde tillägga, men jag skall inte uppehålla kammaren med det. Denna skatteomläggning är inte så väldigt omfattande och den behövde heller inte vara kontroversiell. Orsaken till att det ser ut som om den vore det är att man hakat på motioner om andra skatter, motioner som riksdagen tvingats behandla. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande i samtliga punkter.

Herr talman! Herr John Ericsson säger att det inte är möjligt att anklaga Sverige för att inte hålla ingångna avtal. Men EFTA-rådet har om inte anklagat så dock försynt påpekat att pälsvaruskatten inte stämmer riktigt överens med de förpliktelser vi åtagit oss genom vårt medlemskap i EFTA. Vidare säger herr Ericsson att detta är en omtvistad fråga. Ja, med anledning av EFTA-rådets framställning till regeringen har punktskatteutredningen på finansministerns uppdrag undersökt saken, och jag har inte funnit att utredningen svävat på målet i något avseende när det gäller denna sak. Den har konstaterat att pälsvaruskatten inte står i god överensstämmelse med EFTA konventionen. Det är det enda och sista vi har att hålla oss till i dag. Herr Ericsson fortsätter med att saken inte har sådana dimensioner att den hör hemma i denna debatt. Jag vet inte om den har så mycket mindre dimensioner än sötsaksbeskattningen. Det kan väl vara hugget som stucket. Men om herr Ericsson med det menar att det är fråga om en skatt som avkastar litet, kan jag hålla med honom, den avkastar meilan 11 och 12 miljoner kronor enligt de senaste siffrorna. Detta gör ju att den är lätt att avveckla. Varför skall vårt land göra sig till stackare för en liten summa? Hade det gällt mycket pengar, kunde man möjligen ha förstått det resonemanget, men när det nu gäller en skatt som avkastar litet i pengar, är det ju lätt att besluta om dess avskaffande. Jag konstaterar bara att herr Sundin inte har några åsikter när det gäller EFTA-konventionen utan anser att regeringen skall ha dem. Jag undrar om centerpartiet har överlämnat hela handelspolitiken till regeringen att sköta utan partiets inblandning.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande sade att jag ville ta bort skatten på mat. Det var ju att uttala sig alltför generellt. Jag talade över huvud taget inte om detta, utan jag talade för det första om lyxskatten och för det andra om skatten på choklad i chokladpuddingar och i barnmat. Denna skatt är alltså väldigt begränsad jämfört med vad utskottets ordförande menade. Sedan undrade herr ordföranden varifrån vi skulle ta pengarna för avveckling av denna skatt. Jo, den här skatten avser en utvidgning av skatteområdet och därför behövs det inga särskilda pengar för att avveckla den. Så enkelt var det!

Herr talman! I vår partimotion angående företagsdemokratin framhålles att målet för en fördjupad arbetsdemokrati är god arbetstillfredsställelse, förbättrad produktivitet och ökad spridning av inflytandet i företagen. De faktiska kunskaperna om hur olika arbetsdemokratiska former utfaller är begränsade. En grundläggande uppgift blir därför, som vi ser det, att snabbt få till stånd omfattande försök med olika arbetsdemokratiska modeller i olika typer av verksamhet och att noga följa och värdera dessa försök. Vi presenterar en skiss till en första etapp i ett arbetsdemokratiskt program, och den rymmer förslag som berör de anställdas insyn, inflytande och medbestämmande på olika nivåer i företag och förvaltning. De organisatoriska förändringar som dessa arbetsdemokratiska reformkrav aktualiserar gäller i praktiken främst de stora och medelstora företagen. Sammanfattningsvis avser förslagen i vår motion i första hand följande områden: 1. Företagsnämndsverksamheten vidareutvecklas. Möjligheterna att tillsätta arbetsutskott och undernämnder bör tillvaratas i full utsträckning. Rätten att delegera vissa beslutsfunktioner inom en given ekonomisk ram till nämnderna är av stor betydelse. 2. Försöken med självstyrande grupper bör ges en vid omfattning, Inte minst inom den offentliga förvaltningen kan denna form vara viktig och riktig. 3. Experiment med styrelserepresentation för de anställda bör breddas och vidareutvecklas. Vidare bör revision av aktiebolagslagen i ett något längre perspektiv bli aktuell för att reglera formerna för arbetstagarpartens medbestämmande. Demokratiseringen av näringslivet och förvaltningen syftar i första hand till att ge de anställda ett ökat inflytande över de företag, verk eller institutioner som de arbetar i samt över den egna arbetsmiljön. Denna strävan behöver inte alls stå i motsatsställning till kravet på effektivitet. Tvärtom är det troligt att de anställda skulle få större intresse för sina arbetsuppgifter i och med att de fick mer att säga till om. Det har också ett värde i sig att människorna får rätt att själva medverka vid utformningen av den egna arbetssituationen. På så vis stärks även förtroendet och ansvaret för den politiska demokratin, vilket gör det än svårare att hota våra grundläggande frioch rättigheter. För oss i folkpartiet står det klart att de anställda har de största möjligheterna till ökat medstämmande inom ramen för en decentraliserad blandekonomi. Kraven på demokratisering gäller arbetet både i verkstäder och på kontor. Inte heller spelar det i detta sammanhang någon roll om arbetsgivarna är enskilda aktieägare, stat eller kommun. Demokratikravet har giltighet överallt där anställda och ledning skall samverka för att nå vissa mål. Eftersom begreppet företagsdemokrati är alltför begränsat och lätt leder tanken enbart till de traditionella företagen har vi fört fram benämningen <arbetsdemokrati. Detta begrepp har en vidare mening och har valts för att betona att frågan om de anställdas insyn, inflytande och medbe stämmande i princip gäller alla typer av verksamhet. Utskottsmajoriteten framför som sin syn när det gäller begreppet ”arbetsdemokrati” att termen företagsdemokrati för dagen används även beträffande verksamhetsgrenar utanför näringslivet och väljer därför att här tala om företagsdemokrati men framhåller att detta inte avser att gälla blott vissa delar av arbetsmarknaden.

Men samtidigt framhålles att detta inte får uppfattas som ett utslag av bristande intresse för åtgärder som kan främja företagsdemokratin.

Vår begäran om att utöka de två utredningar, som sysslar med frågor om företagsdemokratin inom den statliga sektorn, med företrädare för de politiska partierna avstyrks.

Utskottet har berett huvudorganisationerna tillfälle att yttra sig över de till utskottet hänvisade motionerna på företagsdemokratins område. Samtliga avvisar tanken att statsmakterna skulle ingripa på detta område med en allmän utredningsverksamhet som går utöver den vari staten som arbetsgivare har anledning att engagera sig. Man framhåller vidare att parterna inom de olika arbetsmarknadssektorerna ägnar stort intresse åt sådan reformverksamhet. Vi delar helt uppfattningen att detta i väsentlig grad är problem som måste lösas i positiv samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden. Men vi kan inte komma ifrån att också politikerna har ett ansvar för att vidga förståelsen för arbetsdemokratins värde och för att förbättra förutsättningarna för en fördjupning av de anställdas insyn, inflytande och medbestämmande i de verksamheter där de utför sitt arbete. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6 och 7.

Herr talman! Det är väl ganska naturligt att de stora problem som diskuteras ute i samhället återspeglas i form av motioner i riksdagen. Så är också fallet i denna fråga. Här föreligger till behandling tre partimotioner och en enskild motion. Först, herr talman, några ord om den enskilda motionen som jag och herr Ernst Olsson står för. I denna motion framhålls att det är angeläget att få till stånd en förbättrad Ang. företagsdemokrati företagsdemokrati så att mannen på verkstadsgolvet verkligen också känner samhörighet med företaget. Man trodde väl — som det sägs i motionen — att de statliga företagen skulle framstå som höga föredömen då det gäller företagsdemokrati, men det uttrycks tvivel om att så är fallet. Man trodde väl också att Sverige skulle vara ett föregångsland på detta område, men tydligen har andra länder kommit längre. Vårt grannland Norge och det fjärran belägna Japan har väl båda på sitt område kommit längre. I Norge har man haft goda erfarenheter av de självstyrande grupperna, och i Japan tycks helt allmänt solidariteten med det egna företaget på många håll skapa familjesammanhållning med företaget där man arbetar. Yrkandet i motionen utmynnar i en hemställan om en förutsättningslös parlamentarisk utredning om olika former av företagsdemokrati. Utskottet säger att denna motion går längre än alla övriga och avstyrker densamma. Eftersom inte någon av utskottets ledamöter har velat understödja motionen ens i form av en reservation, avser jag inte, herr talman, att yrka bifall till denna motion. Då av någon anledning någon representant för centerpartiet i första kammaren tydligen inte har varit med vid behandlingen av detta ärende, har det fallit på min lott att redogöra för centerpartiets uppfattning i den här frågan. Centerpartiet hade i frågan en partimotion redan år 1967 och har i olika sammanhang vid riksdagarna 1968 och 1968 återkommit med tankar omkring en fördjupning av företagsdemokratin. I motionen till 1970 års riksdag framhåller centerpartiet att vi är medvetna om att denna fråga får betraktas som en facklig fråga som skall handläggas av arbetsmarknadens parter. Vi anser det önskvärt att frågan skall kunna lösas utan lagstiftning. Emellertid anser centern att det inte minst sedan försöksverksamhet med företagsdemokrati påbörjats i statliga ak tiebolag och förvaltningar finns skäl att anta att många problem som hittills hindrat en snabbare utveckling på detta område nu skall bli bättre belysta. Vi antyder att de senare årens erfarenheter pekar på att de anställda i de statliga företagen, åtminstone för närvarande, inte har bättre möjligheter att påverka förhållandena på den egna arbetsplatsen och skaffa sig informationer om företagsledningens planer för framtiden än de anställda i privata företag har. Vi hävdar att den grundläggande motiveringen för demokrati i företagen är densamma som för demokrati i samhället i övrigt. Vi anser att värdet av en utbyggd företagsdemokrati ligger inte bara i den enskilde individens ökade tillfredsställelse med arbetet utan också i att samhällets produktiva resurser blir bättre utnyttjade samt att sådana egenskaper hos individen som initiativkraft, ansvarskänsla och strävan efter kunskap kan tas till vara på ett bättre sätt. Men även i själva samhällsutvecklingen ligger ett ökat krav på mer inflytande för de anställda. Det har skett grundläggande förändringar, t.ex. de tekniska framstegen och specialiseringen. Antalet storföretag har ökat och det har blivit en ökad rörlighet. även själva arbetsuppgifterna har förändrats. Den industriella miljön och de sociala relationerna på arbetsplatsen har ändrat karaktär. Allt detta är ting, anser vi, som ger anledning att ytterligare fundera på en ökad företagsdemokrati. Det gäller alltså, anser vi i centerpartiet, att bryta den sociala isoleringen på alla plan. De anställda bör få medverka på alla beslutsnivåer i företagen. Jag använder ordet företag, fastän det är självklart att även institutioner och samhällsorgan, som inte kan betraktas direkt som företag, har motsvarande problem. Jag har personlig erfarenhet av kommunala organ med ett betydande antal anställda. Jag har också personlig erfarenhet av arbete i en företagsnämnd i ett företag av storleksordningen 300— 400 anställda. Utifrån dessa erfarenheter anser jag det viktigt att understryka vad som i partimotionen ansetts angeläget i fråga om inriktningen på strävandena att fördjupa företagsdemokratin. Många saker förefaller naturliga som utgångspunkter för det fortsatta praktiska arbete, som för närvarande bedrivs i företagsnämnderna. Men därutöver bör man i första hand göra ytterligare försök med arbetstagarrepresentation i företagsstyrelserna, en öppnare redovisning av företagens ekonomiska förhållanden samt en utbyggd forskning om den sociala och psykiska anpassningen på arbetsplatsen, enligt centerpartiets uppfattning i denna partimotion. Vi hävdar till sist att det har ägnats stor uppmärksamhet på olika håll åt dessa problem samt att en omfattande forskningsoch försöksverksamhet bedrivs i både arbetsmarknadsparternas och statsmakternas regi. Vi anför emellertid: ”Det är enligt vår mening angeläget att dessa insatser kan samordnas och ställas samman med planerade samhälleliga åtgärder i fråga om lagstiftning, ändringar i socialförsäkringssystemet osv. Denna samordningsuppgift bör enligt vår mening anförtros åt en statlig utredning, där representanter för arbetsmarknadens parter och de politiska partierna ingår.

motioner till framför allt arbetsmarknadens parter, yrkat avslag på motionerna. I motiveringen för detta avslagsyrkande anför utskottet att det är angeläget att arbetsmarknadens parter, som enligt utskottets mening är starkt inriktade på att lösa dessa bekymmer, får fortsätta att göra detta utan inblandning från statsmakternas sida. Utöver att staten som arbetsgivare självfallet också deltar i lösningen av dessa problem skall statsmakterna enligt utskottets mening icke träda in i sammanhanget. Vi har i centerpartiet ansett att det kan bli nödvändigt att statsmakterna gör vissa uttalanden och framhåller vissa önskemål. Det är nödvändigt att också så småningom företa vissa lagändringar, bl.a. i aktiebolagslagen. Men vi har i vår motion i år särskilt velat understryka det angelägna i att man får statsmakterna med såsom en part när det gäller att utreda verkan av den försöksverksamhet som pågår. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6.

Herr talman! Föreliggande motioner, som redovisas i bankoutskottets utlåtande nr 70, har av arbetsmarknadens parter enhälligt och entydigt avstyrkts. TCO går så långt i sitt yttrande beträffande motionerna I: 21 och II: 25 att man betraktar dem som uttryck för kritik mot utredningarna för att deras arbete inte skulle ha bedrivits tillräckligt effektivt. Det säger allt, tycker jag, om vad arbetsmarknadens parter anser om motionerna i detta sammanhang. Herr Brundin var besviken över att vi i utskottet inte hade lyckats skriva ihop oss. Ansvaret för det vilar helt på folkpartiet, som till varje pris skulle ha fram denna fråga till debatt och också till varje pris skulle reservera sig. I vad som anförts här av de olika talarna finns ingenting nytt. Arbetsmark Ang. företagsdemokrati nadens parter känner till alla dessa problem och arbetar också effektivt med dem. Det finns ingen anledning för statsmakterna att i detta avseende göra någonting annat än att avvakta de resultat som arbetsmarknadens parter kan åstadkomma. Anser sedan arbetsmarknadens parter att de behöver statsmakternas stöd, skall de naturligtvis få det. Men till dess kan vi gott lugna oss och låta arbetsmarknadens parter lösa dessa frågor. Det är de som har sakkunskapen och som vet hur sådana frågor skall handläggas. Herr talman! Då jag inte har någonting nytt att tillägga utöver vad remissinstanserna har sagt, ber jag att få hänvisa till deras yttranden och till bankoutskottets utförliga redovisning för vad som skett och sker på detta område. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.